Herr talman! Med elektroniken sker det underverk som inte är så lätta att följa i denna talarstol. Mina märgfulla angrepp mot olika talare kommer att få avfyras i en senare replik. För att åtminstone locka upp mina meddebattörer på scenen ber jag att få avsluta med följande. Mats Hellström hade fullkomligt fel när han beskylde regeringen för att fjärma sig från EG. Det är tvärtom så att regeringen genom sin politik underlättar ett medlemskap i EG. Gudrun Schyman hade fullkomligt fel när hon sade att vi kommer att få minskat inflytande. Nic Grönvall hade också fel, eftersom han blandade ihop två frågor. Han går emot ett ökat inflytande från EG-parlamentet med hänvisning till att de nationella parlamenten får mindre inflytande. Det är fullkomligt fel, Nic Grönvall. Varför skall jag tala om i min nästa replik.

Herr talman! Att ordna ett Östeuropabistånd är svårt, och man får ha respekt för att det tar en viss tid innan insatser kommer i gång. Pierre Schori har här tidigare i dag gjort ett stort nummer av att det under den tid socialdemokraterna regerade var full fart på det här biståndet men att det sedan har börjat trassla till sig. Jag vill hävda att detta är en fullkomligt felaktig historieskrivning. I december 1989 sade socialdemokraterna att man under de närmaste tre åren via UD skulle kanalisera 900 miljoner till Östeuropa och miljonerna utbetalats. Väldigt mycket hade alltså vid det laget stannat på papperet. Jag moraliserar inte över detta. Jag tror att det finns skäl att förstå att det var igångsättningssvårigheter. Problemen låg inte bara på svensk sida, utan också på baltisk och östeuropeisk. Men jag tycker att det är anmärkningsvärt och orimligt att man, samtidigt som man faktiskt har detta byråkratiska moras i bagaget, försöker göra ett stort nummer av att man själv var så oerhört effektiv och att biståndet sedan har rasat ihop när den nya regeringen har kommit till. Mats Hellström tog i sitt inlägg upp den svenska regeringens politik och hävdade att den går på tvärs mot EG, att vi fjärmar oss från EG genom den inrikespolitik som den svenska regeringen för på olika områden. Jag tror inte heller att den analysen håller. Det grundläggande i den nya regeringens politik är att få fart på den svenska ekonomin, att få i gång investeringar och att få sysselsättningen att fungera så att vi kan bekämpa arbetslösheten. Syftet är att göra vissa avregleringar i vår inhemska politik, att försöka anpassa skattetrycket nedåt, så att vi inte ligger väldigt långt från EG-ländernas skattetryck. Är det verkligen, Mats Hellström, en klok politik att föra en radikal högskattepolitik, att försöka höja de svenska skatterna? Är det en klok politik att försöka reglera mera så att företagen har större svårigheter att investera och anställa flera och den vägen bekämpa arbetslösheten? Är det en klok politik att bedriva en selektiv näringspolitik? Jag tror faktiskt inte alls att vi kommer närmare EG genom att föra en högskattepolitik och en regleringspolitik. Jag tror att det är viktigt att satsa på en ekonomi som gör det möjligt för oss att ta del i det europeiska samarbetet. Den monetära unionen ställer krav på svensk ekonomisk politik: att vi inte har för högt budgetunderskott, att vi inte har för hög ränta, att vi inte har för hög inflation.

Herr talman! Det förvånar mig faktiskt att utrikesutskottets ordförande använder uttryck som ''byråkratiskt moras'' om det Östeuropabistånd som har givits, särskilt med tanke på de redovisningar som gavs från BITS i utskottet i går och som då inte gav upphov till några invändningar. Vi får återkomma till detta och till den ytterligt onödiga polemik som riktas mot den verksamhet som har bedrivits av tjänstemän, vilka enligt Daniel Tarschys uppenbarligen har utgjort ett moras. Säkerligen riktar sig kritiken också mot politikerna. Jag hoppas att Daniel Tarschys tar tillbaka en del av detta, så att vi i utskottet kan föra debatten på ett mer konstruktivt sätt inför det Östeuropabetänkande som den här kammaren förhoppningsvis också skall debattera senare. Daniel Tarschys inskränker frågan om det svenska samhällets möjligheter att hävda sig väl i EG till om vi nu lyckas sätta fart på den ekonomiska utvecklingen. Jag tror att han då ordentligt underskattar vad EES-avtalet faktiskt innebär. Det handlar inte enbart om den viktiga frågan på vilket sätt vi bäst får i gång den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Det är en självklarhet att ju starkare Sverige är ekonomiskt, desto större möjligheter kommer vi att ha också inom EG. Jag tycker att den här debatten liksom den som fördes tidigare visar att man inte riktigt vill förstå att den gemensamma inre marknaden faktiskt betyder någonting. Den betyder just vad man har sagt, att de fyra friheterna skall innebära en strukturomvandling. Detta har man varit medveten om i den svenska debatten under 80-talet, både från vår sida i regeringsställning och från oppositionen. Men det kommer också att krävas sociala motkrafter. Jag är övertygad om att det som Daniel Tarschys negativt kallar selektiv näringspolitik kan bli ett mycket viktigt inslag för att vi på ett bra sätt i Sverige skall kunna möta den strukturomvandlingen och se till att den får drägliga konsekvenser hos oss. Det handlar också om att ta del i den uppbyggnad som sker inom EG av olika instrument för att t.ex. stärka infrastrukturen. Det är här faktiskt fråga om ett ökat samhälleligt engagemang på många av de områden där den borgerliga regeringen i Sverige nu vill avlöva samhället resurser.

Herr talman! Vänsterpartiets grundläggande invändning mot EG handlar om beroende; Sverige råkar i ett större beroende genom medlemskap först i EES och senare i EG. Jag menar att det i och för sig är riktigt att tala om ett ökat beroende. Vi är inne i en fas av vår utveckling då vi är utsatta för ett ökat beroende av omvärlden. Detta kommer sig av många faktorer. Det kommer sig av att miljöföroreningarna i stor utsträckning är internationella. Det kommer sig av det förhållandet att vi är en öppen ekonomi, som är beroende av handel med utlandet. Om det inträffar förändringar i konjunkturerna i andra länder påverkar det omedelbart Sverige. Inträffar andra händelser i världen, t.ex. katastrofer, får detta också ett inflytande över Sverige. Jag menar att den naturliga slutsatsen är att säga: Skall vi möta detta beroende, skall vi försöka få inflytande över faktorer som ändå påverkar oss, måste vi acceptera ett större mått av internationellt, överstatligt beslutsfattande. Det räcker inte att sitta hemma i vårt parlament och säga att detta skall vi försöka få gehör för i omvärlden, och detta skall vi försöka lösa själva, utan vi måste delta i beslutsfattandet där besluten fattas. Det är det som är grunden för vår uppfattning att vår suveränitet över vårt öde i själva verket ökar om vi får vara med och fatta besluten i de organ och på de nivåer där det är möjligt att vidta effektiva politiska motåtgärder. Vi avskärmar oss i stället från inflytande om vi bedriver bypolitik, om vi stannar hemma och så att säga försöker påverka allt från vår egen förstutrapp. Det går här en skiljelinje i politiken mellan vänsterpartiets analys och vår analys, men jag skulle vilja påstå att svagheten med vänsterpartiets analys är att den är grundlös.

Herr talman! Det klagas ofta över att det finns för många institutioner i Europa, och det kan ligga något i det. Jag tror inte att det vore rätt väg, om man vill förenkla beslutsprocessen, att införa ytterligare en kammare i Europaparlamentet -- Jag tolkar Nic Grönvalls senaste inlägg så, att han ändå ser vissa poänger i ett stärkt Europaparlament. Jag hoppas att vi kan bli trogna vapenbröder. Jag tror att en oerhört viktig offensiv inom det europeiska samarbetet under de kommande åren måste bli att ge detta samarbete en starkare demokratisk grundval och en större demokratisk legitimitet. Det sker bäst genom att vi har ett Gemenskapen, valt vid ett och samma tillfälle och bestående av partier som har en alleuropeisk utbredning.

Herr talman! Jag tycker inte att jag använder debatten för inrikespolitiska syften när jag påpekar att EG är ett politiskt projekt. Det är inte så att EG:s utformning och beslut är ett resultat av en mängd politiska grupperingars diskussioner, eftersom det är ministerrådet som fattar besluten. Ministerrådet är regeringarnas organ. Där sitter medlemsländernas regeringsföreträdare. Det innebär att om Sverige i dag vore medlem, skulle den borgerliga regeringens ministrar vara representanter i ministerrådet; Olof Johansson vid handläggningen av miljöfrågor och Ulf Dinkelspiel vid handläggningen av allmänna frågor. Regeringi a företräder ju en politisk åsikt. Jag anser att den politiska pluralismen försvinner i EG, eftersom den bara finns representerad i parlamentet, som har ett mycket begränsat inflytande. De parlamentariker som är ledamöter av EG-parlamentet betecknar sig själva som en påtryckargrupp, men den har inte alls lika mycket att sätta bakom som t.ex. lobbyisterna har, vilka utgör den andra påtryckargruppen med betydligt större stöd i ryggen av kapital och liknande. Detta är en avgörande skillnad. Man måste beakta att de beslut som fattas i ministerrådet utformas utifrån politiska värderingar och riktlinjer. Ministerrådet är inte någonting som är neutralt. När det gäller frågan huruvida det skall bli en gemensan armé eller inte, tror jag att också Pär Granstedt är medveten om att det kommer att bli en gemensam armé. Efter alla diskussioner som har förts om att det inte var någon samordning under konflikten vid Persiska viken, att samhörigheten nu måste stärkas och att man måste uppträda på ett samlat sätt, vill man naturligtvis ha en gemensam armé. De länder som i dag skall bli nya medlemmar förbinder sig genom traktatens utformning att verka för de långsiktiga politiska mål som Gemenskapen har formulerat. Det innebär att Sverige ansluter sig till den målsättning som ''kan leda till ett gemensamt försvar''. Sverige kan därför inte ansöka om medlemskap och samtidigt säga att vi tänker motarbeta möjligheten att samarbetet kan leda till ett gemensamt försvar. Så går det inte till. Om vi vill gå med i EG, ansluter vi oss också till denna uttalade målsättning.
Herr talman! Jag vet inte om Gudrun Schyman har lagt märke till att regeringarna i Europa har olika politisk färg. Det faktum att det är regeringarna som är företrädda i ministerrådet gör inte att ministerrådet är något slags enhetlig politisk församling, där alla har samma värderingar. Där finns ju också den politiska pluralismen: konservativa regeringar, socialistiska regeringar, regeringar som har en mittenbas osv. Även där är det fråga om ett spel mellan dels olika nationella intressen, som kan vara ganska skiljaktiga, dels olika politiska intressen, som också skapar en spännvidd. Det finns alltså inte någon EG-ideologi, utan det finns samma politiska ideologier inom EG:s beslutssystem som det finns t.ex. inom Det finns inte någon uttalad målsättning om en gemensam armé. Målsättningen är att kunna nå fram till ett försvarspolitiskt samarbete, vilket kan leda till en gemensam armé, eller rättare sagt: ett gemensamt försvar. Men detta är inte målsättningen, utan man pekar på att det är en möjlighet. Det försvarspolitiska samarbetet kan naturligtvis också leda fram till att det inte blir någon gemensam armé. Vi förbinder oss till att försöka sträva mot ett vidgat och fördjupat säkerhetspolitiskt samarbete, som naturligtvis skall omfatta hela Europa. Det är alltså fråga om den gamla strävan efter ett gemensamt europeiskt säkerhetssystem, som jag för min del tror -- eller åtminstone trodde -- att även vänstern stod bakom. Jag är litet förvånad om vänstern nu inte är anhängare av denna strävan.

Herr talman! Pär Granstedt nämnde inom parentes att Ny Demokrati sprider en viss desinformation när vi kopplar samman resonemanget om skattelättnader med vårt engagemang beträffande EG-marknaden. Det finner jag rätt anmärkningsvärt. Ett medlemskap i EG innebär väl ändå att Sverige måste se till att det i Sverige skapas konkurrensförutsättningar likvärdiga med de konkurrensförutsättningar som man har i alla övriga länder inom EG-markanden. I det sammanhanget utgör skattelättnader en del. Det gäller framför allt småföretagsamheten och de lättnader som vi i Ny demokrati har föreslagit och som regeringen så småningom kommer att lägga fram förslag om när det gäller EKH-villkorslån. Vi är ändå beroende av 390 000 småföretagare när vi gör vår entré på EG-marknaden. Vad har Pär Granstedt för kommentarer till resonemanget om att detta inte skulle vara intressant i diskussionen?
Herr talman! Det är naturligtvis bra att ta bort en del speciellt belastande skatter för småföretag. Som bekant har ju regeringen också tagit sådana initiativ, alldeles oavsett de synpunkter som Ny Demokrati kan ha på den punkten. Detta är ett gammalt krav, som centern sedan länge har drivit här i riksdagen, helt oberoende av vår inställning till EG. Även om vi ställer oss utanför EG är det lika angelaget att se till att småföretagen har en rimlig skattesituation. Detta har inte ett dugg med frågan om medlemskap eller inte att göra. Om vi väljer att bli medlemmar i EG, bestämmer vi själva om vår skattenivå. Den är beroende av hur höga ambitioner vi har när det gäller den offentliga verksamheten och av vilken skattebelastning som vi medborgare anser vara acceptabel. Det är alltså helt legalt om Ny Demokrati vill ha väldigt stora skattesänkningar, vilket jag har förstått att ni vill, och efterföljande mycket kraftiga nedskärningar av den offentliga servicen. Det knepiga är att ni skyller på EG. Ni nöjer er inte med att säga att det är vad ni står för, utan ni försöker skjuta EG framför er för att åstadkomma nedskärningar i den offentliga sektorn, nedskärningar som ni själva tydligen inte vill ta ansvar för. Det är litet dåligt, och det skadar

Herr talman! Sverige är på väg in i den europeiska gemenskapen. Det tycks nu som om sista fasen har inletts för att EES-avtalet mellan EFTA och EG skall kunna föras i hamn. Det är en lång process som nu börjar närma sig slutet. Men det är egentligen bara slutet på den första fasen i den historiska processen att åter föra in Sverige i Europas mitt. EES-avtalet är det första steget mot svenskt medlemskap i EG. Diskussionen om den europeiska gemenskapen har blivit alltför ensidig i Sverige. Det handlar alldeles för mycket om den ekonomiska sidan av integrationsprocessen. Men EG är i grunden någonting mycket större. Det är egentligen ett fredsprojekt med en fascinerande ideologisk grund för samhällsbyggande. Efter andra världskriget formulerade några av de ledande kristdemokraterna i det sönderslagna Europa en vision om en europeisk gemenskap. De tidigare krigförande nationerna skulle inte bara knytas närmare varandra, utan de skulle successivt integreras, inte minst ekonomiskt, så att framtida krig på den europeiska kontinenten skulle framstå som allt omöjligare. Första steget blev kol och stålunionen. Därefter har integrationsprocessen språngvis gått framåt. I dag tycks den ursprungliga visionen om ett ekonomiskt och politiskt integrerat Europa möjlig att nå. Kristdemokraterna är i dag den ledande politiska kraften i Europa för att förverkliga de ursprungliga idéerna om ett enat Europa. Kds finns sedan lång tid med i det arbetet. Sedan i höstas är kds associerad medlem i EEP, European Peoples Party, som är den kristdemokratiska partigruppen i EG parlamentet. I de sammanhangen deltar nu kds för att forma det framtida Europa. Visionen om ett enat Europa bygger inte på en idé om den stora allt övergripande superstaten. Den ideologiska grunden är en annan. Den kan uttryckas i ett enda begrepp: principen om subsidiaritet. Det innebär att beslut skall fattas på lägsta möjliga effektiva nivå. Om problemen är av den arten att de enbart berör nationen skall besluten fattas på nationell nivå. Om problemen däremot är av övernationell karaktär skall besluten fattas på högre nivå. Flera av dagens problem är av den karaktären, t.ex. miljöproblemen. De är av gränsöverskridande natur. En effektiv lösning av dem innebär att en övernationell beslutsnivå skapas. EG kan i framtiden komma att spela den rollen. Herr talman! EG står i en klass för sig när det gäller internationellt samarbete, eftersom samarbetet bedrivs inom ramen för en rättsgemenskap och med institutioner som har överstatliga och självständiga befogenheter. Det finns mycket kvar att göra och EG är fortfarande bara början på en vision. Arbetet inom Gemenskapen strävar efter att uppnå allsidighet och en helhet, där samhällets alla beståndsdelar har sin givna plats. En fråga som ofta förs fram är om Sverige skall säga ja till EG eller till Europa. För varje dag som går ter sig den frågan mindre och mindre aktuell, eftersom de flesta europeiska länderna vill in i EG. Dessutom finns en vilja inom EG att hjälpa de forna öststaterna. Ibland ställs också frågan om Sverige skall välja att arbeta med EG eller resten av världen. Men EG är ingen sluten organisation utan kontakt med omvärlden. Tvärtom har EG goda relationer med varje kontinent. Det är snarare så att Sveriges möjligheter att delta i den internationella politiska processen är större inom EG än utanför. För oss kristdemokrater är det viktigt att utvecklingsländerna får en kontinuerlig och positiv uppmärksamhet. Ett EG-medlemsskap skulle innebära ökade möjligheter att få vara med att bidra till utveckling av och samarbete med tredje världen. Såsom varande världens största bidragsgivare till utvecklingsländerna erbjuder EG omfattande kanaler, kontakter och samarbetsprogram. Detta rimmar illa med de anklagelser om rikemansklubb som tidvis framförs av somliga opinionsbildare. når inte upp till Sveriges andel av BNP. Men inget hindrar Sverige som medlem i EG att upprätthålla sina ambitioner. Däremot kan fördelar uppnås genom samordning och tillgång till nya kanaler och kontakter. En ännu större insats skulle Sverige kunna göra genom att försöka påverka EG till att höja bidragets storlek, gärna till svenska proportioner av BNP. Samarbetet mellan EG och utvecklingsländerna, de s.k. ACP-länderna, började tidigt. De viktigaste inslagen består av de olika Lomékonventionerna. I dag består den sista Lomékonventionen av ett brett utbud av samarbetsformer, bistånd i form av gåvor och förmånliga lån, riskvilligt kapital från en speciell utvecklingsbank, katastrofhjälp och handelsavtal. Den senaste konventionen är ingången mellan EG och 69 utvecklingsländer, bland dem världens fattigaste länder. Utöver Lomékonventionen finns dessutom en rad andra avtal med de flesta andra länder. Lomékonventionen innebär bl.a. att 99 % av utvecklingsländernas export till EG är tullfri. 25 ACP-länder har ingen annan finansieringskälla än bidrag, och där spelar Lomébiståndet en central roll. Lomékonventionen har gradvis utvecklats så att biståndet består av gåvoelement till hela 90 %. Den bild som EG-motståndare ibland försöker måla går ut på att framställa Sverige framför ett vägskäl. Två vägar finns: antingen håller vi oss utanför EG och öppna för omvärlden eller också går vi in och isolerar oss inom ''fortress Europe''. Verkligheten är snarare den att Sverige står inför möjligheten att via EG få utveckla nya och vidare utomeuropeiska kontakter. Herr talman! Ett starkt EG är inte synonymt med en introvert supermakt. Tvärtom finns det all anledning att tro på att Gemenskapens internationella kontakter kommer att bibehållas oavsett om det rör sig om ieller u-länder. Ett starkt EG är snarare en förutsättning för att påtagligt bidra till tredje världens utveckling. Vi skall inte ödsla kraft på att hålla oss utanför det europeiska samarbetet utan i stället som medlem se till att den europeiska gemenskapen upprätthåller och fördjupar sina internationella insatser. Svensk ekonomi har alltid byggt på en framgångsrik utrikeshandel, allt ifrån industrialismens dagar intill i dag. Under efterkrigstiden har det svenska näringslivet blivit alltmer internationaliserat. EG utgör i dag Sveriges största handelspartner. Mer än hälften av den svenska utrikeshandeln äger rum med EG-länderna. Det är således av allra största vikt att svenskt näringsliv framgångsrikt kan konkurrera på Europamarknaden. Utvecklingen mot en gemensam marknad är av största betydelse för svensk ekonomi. När den genomförs kommer den att bidra till en ökad tillväxt inom EG. Det är mycket viktigt att svenska företag på samma villkor som andra europeiska företag kan verka på denna gigantiska marknad utan att diskrimineras. Under en följd av år har svenskt näringsliv investerat betydande belopp utomlands, inte minst inom EG. Motsvarande investeringar i Sverige har varit marginella. En viktig förklaring till detta har varit osäkerheten om det svenska förhållandet till EG. Så länge det har funnits en osäkerhet om den svenska relationen till EG har det varit angeläget för många svenska företag att få in en ''fot'' genom att etablera dotterbolag inom EG. Man har därför i många fall hellre investerat inom EG än i Sverige. Den under många år otydliga och tveksamma, för att inte säga negativa, EG-politik som den socialdemokratiska regeringen förde har kostat Sverige betydande investeringsbelopp och många arbetstillfällen. Osäkerheten har nu minskat och är i det närmaste helt undanröjd. EES-avtalet gör att Sverige uppnår fullt deltagande i den inre marknaden. Svenska företag blir därmed inte diskriminerade på den stora EG-marknaden. För svenskt näringsliv är det synnerligen angeläget att EES-avtalet kan börja gälla från årsskiftet. Herr talman! EES-avtalet är dock inte tillräckligt. Sverige behöver bli fullvärdig medlem av EG. Ett av skälen är att den ekonomiska integrationsprocessen inom EG inte är avslutad utan den kommer att forsätta. Utvecklingen går mot en ekonomisk och monetär union. Den processen är i grunden positiv. Men det är viktigt att Sverige deltar aktivt i den fortsatta processen. Endast genom ett medlemsskap kan den svenska rösten göras tillräckligt stark. För svenskt näringsliv är det viktigt att Sverige finns med i de innersta kretsarna när nya regler skall utformas och den ekonomiska integrationen ytterligare fördjupas. Ett medlemsskap i EG ser vi kristdemokrater som något mycket värdefullt för svenskt näringsliv och för den svenska ekonomins fortsatta utveckling.

Herr talman! Fyra stora uppgifter kommer att dominera regeringens arbete under denna mandatperiod. Den första är att fullt ut föra in Det citatet är hämtat ur regeringsdeklarationen den 4 oktober och är ett uttryck för den avgörande vikt som regeringen fäster vid ett svenskt medlemsskap i EG. Det speglar regeringens fasta föresats att göra allt vad den kan för att kunna förverkliga detta mål så snart som möjligt. Redan i dag är nio av tio västeuropéer medlemmar i EG. Flera bereder sig på att ta steget in. I Central och Östeuropa riktar allt fler sina blickar mot EG och vill knyta fasta band. Allt tyder på att EG kommer att spela den centrala rollen i det nya Europa som avtecknar sig -- ett EG för fred och frihet, ett EG för samarbete på en rad olika områden, ett EG öppet för omvärlden. I detta EG hör också Sverige hemma. Ett svenskt medlemskap i EG ger oss möjligheter att fullt ut medverka i EG:s fortsatta utveckling mot en europeisk union, att med kraft delta i utformningen av det framtida Europa och att föra en ekonomisk politik som syftar till att förnya och förstärka Sveriges ekonomi. Ytterst är det nämligen vi själva och endast vi själva som genom vårt handlande formar den roll som Sverige skall spela i det nya Europa. För vårt välstånd är det till syvende och sist en kraftfull ekonomisk politik som stärker Sveriges konkurrenskraft och förmåga att verka på den inre marknaden. Det är detta som blir avgörande. Det är en sådan ekonomisk politik som ligger till grund för regeringens arbete. Den står, Mats Hellström, i full samklang med en ambition att Sverige skall spela en kraftfull roll som medlem i Europeiska Gemenskapen. Att Mats Hellström sedan inte tycker om den politiken får vi ta med jämnmod. Vi har inte fått mandatet att ha regeringsmakten för att föra en socialdemokratisk politik. Herr talman! EES-avtalet, avtalet om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde, är ett viktigt steg på vägen mot ett medlemskap i EG. Det ger oss i praktiken praktiskt taget fullt tillträde till EG:s inre marknad. Det öppnar också möjligheter för samarbete på en rad olika områden, t.ex. när det gäller forskning och utveckling, utbildning, miljö, sociala frågor, turism och konsumentfrågor, för att nämna några av dem. Förhandlingarna är nu avslutade. Och avtalet kommer att undertecknas så snart EG-domstolen har avslutat sin granskning av de omförhandlade avsnitten i det nu färdiga avtalet. Den överenskommelse som vi nu har enats om innebär att formerna för de rättsliga avgörandena förändras i vissa avseenden jämfört med de överenskommelser som vi kom fram till i oktober förra året. Däremot påverkas inte själva sakinnehållet i avtalet. Det är exakt detsamma som tidigare. Inte heller påverkas den institutionella lösningen i andra delar. Medinflytandet är precis lika stort i denna lösning som i den tidigare. Jag har tidigare här i kammaren redogjort för EES avtalets innehåll. Jag nöjer mig därför med att nu hänvisa till de två grönböcker som vi kommer att ge ut inom de allra närmaste dagarna och som kommer att innehålla en fullständig redovisning för innehållet i avtalet liksom avtalstexterna i deras helhet. Det går i dagsläget inte att säga exakt när avtalet kommer att undertecknas. Givetvis innebär återremitteringen av avtalet till EG-domstolen att en viss försening uppstår. Kanske får vi vänta till månadsskiftet april-maj innan EG är färdigt att underteckna för sin del. Detta innebär likväl att regeringen bör kunna lägga fram en proposition till riksdagen i maj, vilket är planerat. Jag vill understryka att det finns risker för att den tänkta tidsplanen kan rubbas. 19 nationella parlament liksom EG-parlamentet skall godkänna avtalet. I Schweiz tillkommer dessutom en folkomröstning. Vi utgår dock från att avtalet som planerat skall träda i kraft den 1 januari 1993. Herr talman! Frågan ställs ibland om vi behöver ett EES-avtal nu när vi skall gå vidare mot medlemskap. Svaret är ett obetingat ja. För det första: Det ger oss tillträde till EG:s marknad fr.o.m. den 1 januari 1993. Ett medlemskap kan i allra bästa fall träda i kraft den 1 För det andra: Det skapar en högre nivå av samverkan mellan alla EFTA och EG-länder. Därigenom skapas också förutsättningar för ett fördjupat nordiskt samarbete. För det tredje: Genom ett EES-avtal har vi klarat av mellan hälften och två tredjedelar av all den förhandlingsmateria som aktualiseras vid ett medlemskap. För det fjärde: Ett EES-avtal skapar ett politiskt och ekonomiskt momentum för en fortsatt europeisk integration. Avtalet står, herr talman, på egna ben. Men vi har betalt ett pris för att vi står utanför EG, och det priset är att vi inte får delta i EG:s institutioner, alltså att vi inte kan få fullt inflytande i besluten. Det är ett av de skäl som gör att vi nu vill gå vidare. Herr talman! Med EES-förhandlingarna i hamn kan vi nu ägna all kraft åt ansträngningarna att snarast uppnå ett svenskt medlemskap i EG. Målsättningen är att Sverige skall inträda i Europeiska Gemenskapen 1995. Tidsplanen är ambitiös. Före sommaruppehållet hoppas och tror vi att EG kommissionen skall avge ett yttrande över den svenska ansökan. Samtidigt kommer EG att göra en studie internt av konsekvenserna av en utvidgning. Under andra halvåret 1992 hoppas vi att EG:s medlemsråd skall ge klartecken till förhandlingar och att förhandlingar skall kunna föras under loppet av 1993 och avslutas vid årsskiftet 1993-1994, så att vi skall kunna lägga fram en proposition till riksdagen både om ett godkännande av avtalet och om en grundlagsändring för behandling under våren 1994. Därefter följer en folkomröstning före eller i anslutning till valet 1994. Formerna för denna folkomröstning kommer sedermera att fastställas av riksdagen. Regeringen har gjort en första inventering av regelverkets omfattning och konsekvenserna för Sverige av en utvidgning. Resultatet av denna inventering har redovisats i olika grönböcker. Nu fortsätter analysarbetet. Och efter hand som resultaten föreligger kommer de att redovisas för riksdagen och för allmänheten. Vi skall ha klart för oss att förhandlingen innebär att vi utgår från att vi skall överta EG:s regler. Vi ingår i en klubb som medlem med fasta regler, och vad som kan aktualiseras är övergångslösningar när vi förhandlar fram villkoren för en svensk anslutning. Tidtabellen är ambitiös -- medlemskap 1995 -- och det finns naturligtvis en hel del osäkerhetsfaktorer i bilden. För det första är dessa osäkerhetsfaktorer knutna till våra egna förhandlingar. Vi förutser relativt få problem i våra egna förhandlingar, men det kan naturligtvis redan där uppstå en del svårigheter. För det andra är vi inte ensamma. Också andra EFTA-länder har anmält intresse eller redan ansökt om medlemskap. Det kan påverka tidtabellen. För det tredje kan EG:s egen dagordning och yttre faktorer komma att påverka tidtabellen. Vi siktar alltså bestämt på att Sverige skall bli medlem i EG 1995. Detta är vår ambition, och arbetet läggs upp därefter. Herr talman! I förhandlingarna kommer vi att möta en motpart som är väl skickad att ta sig an utvidgningsfrågorna. I och med överenskommelsen i Maastricht om en europeisk union har en fast grund lagts för en fortsatt fördjupning av samarbetet inom EG. Avsikten är att en ekonomisk och monetär union skall upprättas i slutet av 90 talet. Den kommer att leda till en fortsättning av den dynamik och framtidstro som den inre marknaden har skapat. Den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken förstärker möjligheten för EG:s medlemsländer att gemensamt verka för fred och stabilitet i Europa och i omvärlden. Fördjupningen av samarbetet inom områden som miljö, konsumentskydd och utbildning ökar EG:s möjligheter att möta 90-talets utmaningar. Den förstärkning av möjligheterna till gemensamma åtgärder inom det sociala området som elva av de tolv medlemsländerna ställde sig bakom ligger väl i linje med våra egna ambitioner. Det är regeringens uppfattning att en verklig gemensam marknad kräver en ambitiös politik också på det sociala området, och det kommer vi att arbeta för, Mats För Sveriges del utgör mötets resultat att en betydelsefull milstolpe har passerats på vår väg mot fullt medlemskap i EG. Ett misslyckande i Maastricht skulle ha medfört osäkerhet om EG:s fortsatta arbete, och det skulle också ha kunnat påverka förutsättningarna för våra egna medlemskapsförhandlingar. Herr talman! Man hör ibland en oro för att den förstärkta västeuropeiska integrationen skall leda till en slutenhet mot omvärlden. Bakom murarna i ett Festung Europa skulle välmående västeuropéer isolera sig från världen i övrigt. I stället för att medverka till ökad fred och stabilitet skulle integrationen med detta synsätt öka konfliktriskerna. Jag är övertygad om att en sådan oro är helt ogrundad. Utvecklingen inom EG går i motsatt riktning. Allt eftersom integrationen i Europa fördjupas ökar tvärtom kontakterna med de omgivande länderna. Det är viktigt att detta verkligen utnyttjas inte minst i relationerna till de centraloch östeuropeiska länderna. Herr talman! Ett framtida medlemskap i EG kommer att påverka snart sagt alla delar av det svenska samhället. Behovet av allsidig information om innebörden av ett svenskt medlemskap är stort, och många talare har i dag pekat på just detta. Från regeringens sida har vi redan givit ut en hel del information om olika aspekter av EG-samarbetet. Men det räcker inte. Informationsinsatserna måste ytterligare breddas och fördjupas. Regeringen kommer därför att föreslå en kraftig förstärkning av anslaget till information. För att bidra till allsidigheten överväger vi att avsätta särskilda medel för att stödja informationsinsatser av exempelvis intresseorganisationer och studieförbund. Därtill kommer särskilda insatser som kan krävas i samband med folkomröstningen. Jag avser att längre fram i vår återkomma i denna fråga, Minst lika viktigt som att det finns ett allsidigt informationsmatrial är att informationen verkligen når ut. Det gäller att på olika sätt väcka den enskildes intresse för de olika EG-frågorna för att man skall få klart för sig vad ett medlemskap i EG innebär. Därför är en öppen och allsidig debatt där många intressen kommer till tals och bryts mot varandra av stor betydelse. Vi har alla ett ansvar för att stimulera en sådan debatt. Herr talman! De närmaste åren blir avgörande för Sveriges framtida roll i Europa. Vägen mot ett svenskt medlemskap i EG ligger öppen. Vi har därmed slagit in på den sista etappen mot att fullt ut delta i det fördjupade europeiska samarbete där Sverige historiskt, politiskt, ekonomiskt och kulturellt hör hemma. Förhandlingarna kommer att bli krävande. Vi står dock väl rustade. Den breda enigheten i riksdagen -- Gudrun Schyman och vänsterpartiet är snarast undantaget som bekräftar regeln -- om Sveriges medlemskapsansökan är av särskild betydelse. Från regeringens sida kommer vi att göra allt vi kan för att slå vakt om den breda enigheten. EG skall inte behöva tvivla på Sveriges bestämda föresats när det gäller inriktningen av vårt arbete. Regeringen kommer också att göra allt vad på den ankommer för att förhandlingarna snarast skall kunna inledas och snabbt föras till ett lyckligt slut. Tack, herr talman.
Herr talman! Ulf Dinkelspiel var ganska försiktig i sina kommentarer till EG-samarbetet och likaså när det gällde tidtabellen för vår EG-förhandling. Jag tror det är klokt. Ulf Dinkelspiel har också redovisat en rad omständigheter som gör det rimligt att vara försiktig. Statsministern har varit betydligt mer kategorisk i sina uttalanden i de här frågorna. Jag har i och för sig en viss förståelse för att man kan vilja ha en hög svansföring i en förhandlingssituation. Men jag tror att vi bör ta fasta på vad Ulf Dinkelspiel här har presenterat som en verklighetsbild när det gäller vår tidtabell. Detta gör det desto viktigare att vi kan dra nytta av EES-avtalet under den tid som det kan komma att verka för vår del och att vi ser till att det blir så bra som möjligt. Jag tog tidigare i debatten upp ett förslag om att Sverige borde ta ett initiativ inom EFTA och med EG för att se om det är möjligt att vi kan ansluta oss även till den sociala stadgan. EFTA och EG har ju tidigare varit överens om målen när detta har diskuterats i förhandlingarna. Som jag tolkade det gav statsrådet Ulf Dinkelspiel ett positivt svar. Han uttryckte sig ungefär så, att detta är regeringens ambition och strävan. Jag tolkar det som att Sverige kommer att ta initiativ. Jag tror nämligen att det krävs att ett medlemsland aktivt engagerar sig i denna fråga. EFTA:s sammanslutning av fackliga organisationer har uppmärksammat detta och bl.a. tillskrivit EFTA-sekretariatet och frågat om möjligheterna, och man har fått ett avvaktande svar. Det kan vara begripligt att EFTA sekretariatet inte anser sig kunna ta initiativ. Det krävs alltså att ett medlemsland går in. Jag hoppas att jag kan tolka Ulf Dinkelspiel så, att Sverige kommer att göra detta så snart som möjligt. Ulf Dinkelspiel uttalade ett antal förhoppningar om ett framtida EG som jag tror vi alla kan dela. Han sade att i ett EG öppet mot omvärlden hör också Sverige hemma. Självfallet är det så. Men det är inte så enkelt. Det krävs också att länder som Sverige, där många partier har en vilja att arbeta utåtriktat, med en generös inställning till andra länder tillsammans med likasinnade inom EG, och utan att överdriva vår egen betydelse, kan driva på i denna riktning. EG kommer inte nödvändigtvis att var öppet mot omvärlden, om vi inte tillsammans med andra driver på. EG är en plattform där olika politiska motsättningar kommer till uttryck. Det är då bra när vi blir medlemmar om så många partier som möjligt i Sverige och regeringen kan driva på för att EG skall bli öppet mot omvärlden. Det finns nu inom EG, inte minst inom handelspolitiken, klara motsättningar mellan olika länder och grupperingar,

Herr talman! Jag vill först och främst bekräfta att EES-avtalet öppnar möjlighet för ett brett samarbete på det sociala området inkl. ett samarbete rörande de nya frågor som har aktualiserats inom ramen för Maastrichtarbetet och att vi från svensk sida med kraft kommer att verka för att EFTA-länderna tar en aktiv del också i detta arbete. När det gäller öppenheten mot omvärlden delar jag helt Mats Hellströms uppfattning att den dag vi är medlemmar i EG skall vi naturligtvis fortsatt driva en politik för frihandel och öppenhet mot omvärlden. Jag menar att vi redan nu har förutsättningar för detta och att EG för en politik som visar en öppenhet mot omvärlden i många viktiga avseenden. Jag tänker då inte minst på samarbetet med länderna i Central och Östeuropa, den kanske viktigaste frågan när det gäller EG:s relationer till den närmaste omvärlden. EFTA-länderna förhandlar här parallellt med EG om utbyggnad av frihandeln. EFTA-länderna samarbetar med EG i G 24-gruppen och i den nya europeiska utvecklingsbanken, i syfte att bistå de central och östeuropeiska länderna i deras utveckling. Detta är en mycket angelägen uppgift. Jag kommer senast från UNCTAD-mötet i Cartagena. Jag kunde där notera att Sverige har en med alla EG-länder sammanfallande politik i vår strävan att reformera UNCTAD för att göra det till ett nyttigare instrument för samarbete mellan rika och fattiga länder. Också i GATT-förhandlingarna, även om där finns skillnader, strävar både Sverige och EG efter att åstadkomma en lösning så att Uruguayrundan kan föras i hamn. Detta är ett viktigt arbete. Vi måste undvika att det bara blir fråga om regionala arrangemang för samarbete. Vi måste också få till stånd ett globalt samarbete för att frigöra handeln och åstadkomma ett vidgat samarbete på andra områden. Annars riskerar vi en fragmentering av världsekonomin, som ytterst också kan få politiska återverkningar. Jag delar därför uppfattningen att det är viktigt med öppenhet också gentemot omvärlden.

Herr talman! Många partier talar om den breda enigheten, och jag är medveten om att den existerar här i riksdagen och i kammaren. Men jag är också mycket medveten om att den inte existerar alls med den bredden utanför det här huset. Jag tror att även Ulf Dinkelspiel och de andra partiföreträdarna vet. Jag tror också att regeringen är medveten om kritiken mot att det inte nu finns, och t.o.m. för ett halvår sedan fanns, pengar att söka för att få denna allsidiga information. Den kritiken växer sig allt starkare utanför detta hus. Jag har varnat om detta tidigare. Det blir ett demokratiskt bakslag. Folk blir så arga när de inte får reda på vad det här handlar om, att de till slut säger att de aldrig kan bli positivt inställda. Det här är ett tips som ni borde tänka på. De organisationer och grupper som i dag är kritiska och vill ställa kritiska frågor är små och fattiga. De kan inte tävla med arbetsgivarnas och näringslivets organisationer. De har inte den uppbackning de skulle behöva. Då vore det trevligt om de kunde förlita sig på en regering som hade ambitionen att se till att informationen blir allsidig. Alltså: det behövs mycket pengar nu. Så har vi frågan om vi skall stå utanför eller innanför. Jag tycker att det är bra att Ulf Dinkelspiel anser att EES-avtalet kan stå på egna ben. Då kanske man kan slippa höra det propagandistiska talet om att eftersom avtalet är så dåligt, måste Sverige gå med i EG. Så är alltså inte fallet, och det är bra. Jag tror att det är viktigt att det kommer fram att avtalet kan fungera på egna ben. Jag tycker att avtalet innehåller tillräckligt många brister för att säga nej till det. Men avtalet är absolut att föredra framför ett EG-medlemskap -- just av det skälet att Sverige genom EES-avtalet står utanför EG:s institutioner. Vi behöver inte tränga in oss i den ekonomiska och monetära unionen med de krav på små budgetunderskott, låg inflation och storlek på utlandsskulden osv. som ett medlemskap faktiskt innebär. Vi behöver inte lämna ifrån oss beslutanderätten om de stora dragen i den ekonomiska politiken till ett ekonomiskt ministerråd i Bryssel. Vi behöver inte heller här fatta beslut om att den svenska riksbanken skall stå fri från den svenska riksdagen, vilket också föreskrivs i den ekonomiska och monetära unionen. Vi kan säga nej till att vara med i en försvarsallians. Vi kan uppträda mer som ett självständigt land i den internationella politiken i alla internationella fora, inkl. försvarspolitiken. Vi behöver inte gå in i en försvarsallians där eventuellt franska kärnvapen är tänkta som beskyddare.

Herr talman! Med risk för viss tjatighet återkommer jag, herr statsråd, till ämnet information. Jag har själv aktivt sysslat med sådan verksamhet 25--30 år och har med intresse lyssnat på redogörelsen för åtgärder som regeringen tvivelsutan har vidtagit. Men det räcker inte med denna typ av kvalificerad, fördjupad information till smärre intressegrupper, kanske främst inom näringslivet. Vad som behövs långt före folkomröstningen är en lättfattlig information som kommer till familjen och konsumenten via brevlådan. Man kan i detta sammanhang inte förlita sig enbart till att EG-anslutningen skall diskuteras i en fri och öppen debatt. Varje människa behöver få möjlighet att på ett enkelt sätt ta till sig vad budskapet kan betyda för honom eller henne och att låta det sjunka in. Därför ställer jag till statsrådet frågan vilken syn han har på denna förenklade information till hushållen. För min del anser jag att det är alldeles för sent att vänta med den till inför omröstningen. Denna information behöver få sjunka in, så att människor skall kunna ta ställning och följa upp den fortsatta debatten.

Herr talman! Sydafrika är kontrasternas land. Man möts av två olika världar. Fem miljoner vita har europeisk levnadsstandard. 30 miljoner svarta, varav sju miljoner bor i de fyra TBVC staterna, har afrikansk levnadsnivå. Dessutom finns det ca tre miljoner färgade och en miljon indier i Sydafrika. Skillnaderna i levnadsvillkor är enormt stora. Den värsta fattigdomen finns på landsbygden och i de stora slumområdena för svarta i städernas utkanter. Apartheidsystemets segregationspolitik har uppenbarligen varit mycket effektiv. Samtidigt har Sydafrikas ekonomiska tillbakagång drabbat svarta värre än andra grupper. Utvecklingen i Sydafrika bort från apartheid är sedan februari 1990 mycket löftesrik, även om det också finns många hot. De Klerk och nationalistpartiet har avskaffat apartheidsystemets grundläggande rasåtskiljningslagar. Det som återstår innan Sydafrika blir en demokrati är en ny konstitution som ger alla sydafrikaner rösträtt. Utarbetandet av en ny konstitution är föremål för förhandlingar mellan ett tjugotal olika partier, grupper och organisationer i CODESA. I våra samtal med ledande företrädare för det styrande nationalistpartiet mötte vi en ärlig vilja och fast inriktning att driva förhandlingarna i CODESA i hamn så snart som möjligt. De Klerk har uppenbarligen satsat allt på att förändra Sydafrika till en demokrati. Den senaste händelseutvecklingen är, som jag ser det, ytterligare bevis på de Klerks målmedvetenhet. Efter att ha förlorat ett viktigt fyllnadsval den 19 februari utlyste de Klerk dagen därpå en folkomröstning för att få fortsatt mandat att driva förhandlingsprocessen i CODESA vidare. Denna folkomröstning kommer, som Anita Gradin sade, att ske den 17 mars. Vinner de Klerk, kommer processen för ett nytt Sydafrika att föras framåt. Förlorar han, kommer regeringen att avgå, och det blir nyval. Riskerna är då mycket stora för att det blir kaotiskt i landet. Som jag ser det, är processen bort från apartheid oåterkallelig. En tillbakagång till apartheidsystemet är otänkbar, eftersom det med stor säkerhet skulle resultera i inbördeskrig och kaos. Säkerligen skulle ett sådant scenario också innebära en kraftig internationell reaktion. När det gäller sanktionspolitiken och de olika sanktionerna är det de finansiella sanktionerna, vilka Sverige inte haft, som varit de mest effektiva. När de amerikanska bankerna drog sig ur Sydafrika och krävde återbetalning av lånen, blev det ett grundskott mot Sydafrikas ekonomi. Handelssanktionerna, som Sverige deltar i, har inte inneburit någon som helst varubrist i Sydafrika. Varor av alla de slag finns att få. I Sydafrika finns t.ex. sju eller åtta bilfabriker som tillverkar tyska och japanska bilmärken på licens. Men det finns inga Volvoeller Saabbilar. Investeringssanktionerna har tvingat Sydafrika att klara sig självt. Stora dyra investeringar, t.ex. anläggningar för att konvertera kol till olja och omfattande försvarsindustrisatsningar, har gjorts på grund av isoleringen från omvärlden. Detta har dränerat ekonomin ytterligare. Pengar som gått till dessa investeringar hade i stället kunnat gå till sociala insatser för befolkningen. Tillbakagången i ekonomin i Sydafrika har naturligtvis också påverkats av den internationella ekonomiska recessionen. Men otvivelaktigt har omvärldens sanktionspolitik bidragit till nedgången i ekonomin och då även starkt bidragit till de försämrade levnadsvillkoren för den svarta majoriteten. Det är ett faktum att de flesta länder i dag har hävt sina sanktioner. Sydafrika har öppnats för internationellt handelsutbyte. De svenska sanktionerna har ingen ekonomisk betydelse för Sydafrika, utan de har bara en symbolisk funktion. Sydafrika är i realiteten de som främst har drabbats av den svenska sanktionspolitiken. De har tvingats att bedriva verksamheten på lågvarv. De har inte kunnat modernisera sina maskiner, och vissa komponenter från Sverige har de fått klara sig utan. Många av dem har förlorat marknadsandelar till konkurrenter som kunnat verka mera fritt i landet. Flera av de svenska företagen har tvingats minska antalet anställda, och svarta arbetare har mist sina jobb. När nu omvärlden öppnat för utbyte med Sydafrika, är det risk för att de svenska företagen kommer på efterkälken ännu mera. Det som de snabbt behöver är möjlighet att modernisera sina fabriker, få tillgång till modern teknologi och få komponenter från Sverige. Detta betyder också en möjlighet till nya arbetstillfällen även i Arbetslösheten i Sydafrika är ungefär 40 %. 50 % av befolkningen kan inte läsa och skriva. 70 % saknar elektricitet. För att komma till rätta med alla dessa brister behöver Sydafrika mest av allt tillväxt och uppgång i ekonomin. Landet behöver resurser för att kunna förbättra levnadsvillkoren för de svarta. Frågan om de svenska sanktionerna kommer regeringen att ta ställning till. Avgörande för utvecklingen i Sydafrika blir folkomröstningsresultatet den 17 mars. Vi kan alla bara hoppas att de Klerk får mandat för att fortsätta förhandlingarna i CODESA för ett demokratiskt Sydafrika.

Herr talman! Om man reser i fattiga länder i Afrika, Asien och Latinamerika, märker man att fattigdomen är synlig. Från tåg och bilfönster ser man gyttret av skjul, enkla stånd, myllret av barn och tiggare. I Sydafrika ser man knappast något av detta. Apartheidsystemet har varit mycket effektivt. Det går att som besökare resa -- ja, t.o.m. som resident leva år efter år -- i Sydafrika utan att behöva se och besväras av eländet, trängseln, bristen på el, vatten, sanitet, mat, skolor och arbete som präglar de svartas kåkstäder, utkastade långt från vägar och de vitas vackra villor. För en besökare är det lätt att notera att apartheidstrukturen står kvar. Det är därför också värt att notera att byggnadsställningarna har rivits, att hela bråten av skymfliga apartheidlagar faktiskt har skrotats. Men författningen, dvs. den vita minoritetens rätt att ensam styra landet, liksom hela frågan om de s.k. hemländerna finns alltjämt kvar. Det är om författningen, om de svartas politiska likaberättigande, om den demokratiska principen ''en man, en röst'', som det politiska slaget nu står. I centrum för detta slag finner vi The Convention for a Democratic South Africa, CODESA. Det är där arbetet pågår för att finna fram till en demokratisk författning som skall ge folkflertalet dess rätt att leda och minoriteterna deras möjlighet att positivt medverka i utformningen av För framgången i denna process finns två huvudrollsinnehavare, president Nelson Mandela och president F.W. de Klerk. På deras förmåga att, med bibehållet stöd inom sina stödgrupper, finna vägen fram till ett nytt demokratiskt Sydafrika ställs stora krav och knyts många förhoppningar. Misslyckas de, växer hotet om politiskt våld, ekonomisk katastrof och större mänskligt elände. Mandela och de Klerk är motspelare, men de behöver också varandra, och den demokratiska processen behöver dem båda. En av de saker Sydafrikadelegationen fick fullt klart under besöket i Sydafrika var att arbetet i CODESA gjort stora framsteg. Ett beslut om en interimsregering förutsågs kunna tas inom någon eller några månader, och möjligheterna ansågs goda att en interimsregering kunde vara på plats redan under sommaren. Nu vet vi inte längre hur det blir med det. Fyllnadsvalet i Potchefstroom ledde till att regeringen de Klerk beslöt att låta de vita väljarna i en folkomröstning ta ställning till frågan om förhandlingarna om en ny demokratisk konstitution skall fullföljas eller avbrytas. Skulle den 17 mars en majoritet av de vita gå emot förslaget att ge folkflertalet, dvs. de svarta, demokratiska rättigheter, då kan allt vad vi fruktar komma att besannas. Men inte ens om det värsta skulle inträffa kan jag för egen del tänka mig någon återgång till det apartheidsystem som alltför länge rått i Sydafrika. Reaktionen inom och utom Sydafrika mot en vit politik med en sådan inriktning torde bli så mäktig att försöken skulle stupa i farstun. I den meningen anser jag att den process bort från apartheid som inletts i Sydafrika är oåterkallelig. Grunden för en bättre framtid för Sydafrika är därför en ny demokratisk konstitution och en regering som återspeglar folkviljan. Men det behövs långt mer än detta. Det behövs också att Sydafrikas mångåriga ekonomiska tillbakagång bryts och att landet -- i stället för minskande -- får ökande resurser att tackla sina svåra sociala och psykologiska problem och minska de djupa klyftor som finns mellan olika befolkningsgrupper. Den fördelningspolitik som förts i Sydafrika har drivits med omvända förtecken i förhållande till fördelningspolitiken i vårt land. Herr talman! Min övertygelse är att Sydafrika behöver ett aktivt inhemskt näringsliv och en utländsk medverkan med teknik, företagskunnande och kapital. Jag har uppfattat det så, att den insikten finns hos Nelson Mandela och hos andra ledande personer i ANC. Min bild är att de också -- så snart de fått ordning på det politiska huset -- vill se en konstruktiv medverkan från svenska staten och det svenska näringslivet i

Herr talman! Det svenska utvecklingsbiståndet fyller 30 år i år. Idéerna om att bistå fattiga länder och lotsa dem in på en väg mot socialistisk demokrati diskuterades under senare delen av 50 talet, och under Tage Erlanders regering inleddes biståndet i början på 60-talet. En av dem som hade stor del i och stort ansvar för utformningen av vår biståndspolitik var dåvarande byråchefen Olof Palme. Till grund för u-landspropositionen år 1962 låg en rapport som utarbetats under Palmes ordförandeskap. Biståndet har sedermera successivt utökats, så att det i dag uppgår till 13,6 miljarder kronor. Med regeringens budgetteknik, där man bl.a. inräknar asylkostnader, uppgår utvecklingsbiståndet till 14,46 miljarder kronor. Till detta kommer bistånd till Öst och En av de största bristerna med den socialdemokratiska politiken -- ja, de borgerliga har inte varit mycket bättre när de fått chansen att driva regeringspolitik -- har varit det missriktade biståndet. Genom fagra löften från socialistiska revolutionärer i tredje världen har det delats ut miljarder i bistånd till rena diktaturer. Bakgrunden var att kolonierna höll på att skaka av sig sina europeiska herrar, och då ställde Sverige beredvilligt upp med stöd till de nya regimerna. Olof Palme reste runt och skakade hand med de kommunistiska ledarna och ville skapa bilden av socialdemokratin som ett bålverk mot imperialismen. Nu äntligen börjar det gå upp för oss vilken enfald detta var. Hur många skattemiljarder har till ingen nytta försvunnit i alla dessa diktaturer? Hur många sovjetiska stridsvagnar och stridsflygplan har vi svenskar bekostat i u-länderna? Vad gör nu den nya borgerliga regeringen? Gör man upp räkningen med diktaturerna i den tredje världen? Nej, man fortsätter i stort sett som om ingenting hänt. Man plockar bort merparten av biståndet till Cuba, och man gör några små markeringar mot bl.a. Tanzania, Moçambique och Vietnam. Man kan undra om den borgerliga regeringen håller sig med i stort sett samma rådgivare som den socialdemokratiska regeringen. SIDA:s idéer om biståndets mål, utformning och inriktning bärs vidare av den borgerliga regeringen. Tycker man att biståndet har fungerat så bra att ingen ändring behövs? Man uttalar sig i regeringsförklaringen om demokratiinriktning och marknadsekonomi, men i praktiken har ju nästan ingenting hänt. Drar man aldrig lärdom av alla misstag som begåtts? Drar man ingen lärdom av de skandaler som uppdagats i Moçambique och nu senast i Nicaragua? Man märker hela tiden en ängslan inför att våga förändra biståndet till tredje världens länder, en ängslan att inte vara tillräckligt generös mot fattiga länder, ja ibland t.o.m. en ängslan att ha rasistiska motiv ifall delar av biståndet läggs om från diktaturer utanför Europa till demokratier i Europa. Många kanske anser det vara en cynisk tanke och ett cyniskt betraktelsesätt att vilja ge mer till länder där vi tror att pengarna gör störst nytta. Men behoven är enorma överallt i världen. Vi kan inte hjälpa alla. Låt oss diskutera en förändring av biståndet. Men observera: vi tar inte från de fattiga u-länderna och ger till våra grannar på andra sidan Östersjön. Skattebetalarna ger ju ständigt nya pengar i uhjälp. Vårt förslag är att ge litet mindre till utvecklingsländerna än vad de vant sig vid att få. Herr talman! Vi i Ny Demokrati har i ett antal motioner pekat på olika möjligheter att utforma ett effektivt bistånd. En idé är att vi mer eller mindre skulle adoptera ett mottagarland och sörja för att all hjälp till just detta land kanaliseras genom oss. Något annat i-land gör motsvarande adoption av ett annat land osv. Detta skulle innebära att vi tog ansvaret för landets monetära system, dess uppbyggnad av institutioner och en fungerande byråkrati, dess behov av utbildning, av infrastruktur och teknik. På detta sätt undviker man att olika länder ger parallellt bistånd till likartade projekt eller ger bistånd av en sådan omfattning och art att mottagarlandet har svårt att administrera det. Om i-länderna kunde enas om att helhjärtat satsa på det som är bäst för de fattigste länderna och inte ständigt bara vilja göra det som är bäst för givarlandet, så skulle man arbeta för att nå en internationell överenskommelse om att införa ett sådant system. Vi i Ny Demokrati föreslår en omläggning av biståndet, inte minst på grund av de nuvarande mottagarländernas korruption och höga militära utgifter. Vi föreslår att biståndet till nuvarande programländer minskas med 2 miljarder kronor. Vi pekar också på det faktum att ett litet land som Sverige påtagit sig ett oproportionerligt stort multilateralt bistånd. Vi är i faktiska krontal t.ex. näst största givare till FN:s utvecklingsprogram och störst givare av alla länder till FN:s kapitalutvecklingsfond . Det är ju alltid trevligt att vara generös, men här är vi generösa med lånade pengar. Är det så säkert att kommande generationer -- dvs. våra barn -- accepterar de höga skatter vi ger dem i arv genom stora underskott i vår ekonomi? I år plussar vi på med ytterligare 70 miljarder, varav drygt 15 Vi i Ny Demokrati vill öka samarbetet med våra grannar. Vi föreslår att Sverige blir ekonomisk garant för en valutagarantifond i Estland. Detta skulle kosta oss drygt 600 milj.kr. kommande budgetår. Men det skulle gagna Estland och ge ett investeringsklimat som inger förtroende och samtidigt motverka den galopperande inflation som många mottagarländer lider av. Idén har framförts av de kända ekonomerna Ingemar Lars Jonung numera lär ha visst inflytande i regeringskansliet kan man kanske hoppas att han positivt verkar för sin egen idé. Vi vill också plussa på med ytterligare miljösatsningar på andra sidan Östersjön och vill att riksdagen anvisar ytterligare 350 milj.kr. för detta ändamål. Herr talman! Vi i Ny Demokrati föreslår en reducering av det multilaterala biståndet med Hambraeus har belyst problematiken med skuldlättnadsåtgärderna. Jag delar hennes uppfattning i denna fråga, dvs. att i-länderna inte skulle återkräva sina fordringar. Vi vill lägga ned Nordiska Afrikainstitutet. Vi vill reducera SIDA:s anslag med 89 milj.kr. Men vi vill samtidigt höja anslaget till våra grannar i öst med 1 miljard kronor. Genom dessa förslag når vi visserligen inte längre upp till enprocentsmålet, men tillsammans med Norge, Danmark och Holland är vi de enda länder som lämnar mer i bistånd i förhållande till vår bruttonationalinkomst än FN:s rekommendation om 0,7 % av BNI. Regeringen går motsatt väg. Man skiljer på nära och långväga bistånd. Man väljer vänsterns väg. Man siktar mot tvåprocentsmålet.

Herr talman! I regeringens deklaration upprepas sambandet och knytningen mellan demokrati och marknadsekonomi. Den kopplingen har också gjorts i annat sammanhang mellan mänskliga rättigheter och marknadsekonomi. Det är ingen naturlag att marknadsekonomi medför mänskliga rättigheter eller respekt för dem. Det finns många exempel på länder med marknadsekonomi där det förekommer mycket allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Det gäller t.ex. Turkiet, Västbanken, Gaza och Sydafrika, som nu diskuterats. Där dödades förra året 2 500 svarta, främst tillhörande antiapartheidrörelsen. Många av dem dödades med stöd av den regeringsstödda Inkatha-rörelsen. Ett tjugotal raslagar finns kvar i Sydafrika, och alla politiska fångar är ju ännu inte frigivna. Ett annat slående exempel var Chile, som efter militärkuppen 1973 genomförde en mycket ytterlighetsgående marknadsekonomi efter recept från den nyliberale ekonomen Milton Friedman. Marknadsekonomin behövs som medel för att uppnå en mer balanserad och utvecklingsbar ekonomi. Men det måste finnas sociala begränsningar då det gäller marknadskrafternas fria spel. Utan en viss ekonomisk styrning kan inte heller ekonomin fungera. Detta gäller i särskilt hög grad de fattiga länderna. Då vi talar om de mänskliga rättigheterna glöms alltför ofta bort att de inte endast avser de grundläggande politiska fri och rättigheterna, utan också de ekonomiska, sociala och kulturella mänskliga rättigheterna. Dessa rättigheter är också inskrivna i de internationella konventionerna. Det är uppenbart att det är oerhört svårt för de fattiga länderna att realisera de krav som konventionerna ställer om det inte finns en ekonomisk utveckling och styrka. Århundradens exploatering och utsugning av dessa länder har lett till denna situation. Den har dess värre under senare årtionden lett till att klyftorna ökat än mer. En förutsättning för att mänskliga rättigheter i vid bemärkelse skall kunna bli en realitet är att en kraftig global nedrustning och en ny ekonomisk världsordning genomförs. De politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna kompletterar inte bara varandra, utan förutsätter i själva verket varandras existens. Det är därför nödvändigt att skapa förutsättningar för en utveckling av samtliga mänskliga fri och rättigheter. Jag undrar hur Alf Svensson ställer sig till dessa frågor och om han är angelägen att beakta detta i det fortsatta arbetet för mänskliga rättigheter. Det förekommer mycket allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter i länder där det alltjämt förekommer ockupation. Det finns åtskilliga exempel på ockupationer som inte sällan övergår i ren annektering, t.ex Västbanken, Gaza, Östtimor, Å andra sidan har en rad länder befriats från ockupation, bl.a. Baltikum och Namibia. Det har i sin tur lett till en ny utveckling för demokrati och mänskliga rättigheter. I regeringsförklaringen talas det mycket litet om de ockupationer och annekteringar som jag berört här. Gör regeringen en skillnad i sitt agerande beroende på vem som ockuperar och var? Vad är regeringen beredd att göra för att medverka till att undanröja de ockupationer och annekteringar som jag berört? Jag anser att denna kamp mot ockupationer och annekteringar är lika viktig som kampen mot kolonialismen. En fråga som har särskild betydelse i kampen för mänskliga rättigheter är att det behövs en konvention som förbjuder dödsstraff både i freds och i krigstid. Framgångar på det området har den allra största betydelse, särskilt om det skulle innebära framgångar i de stora länderna, t.ex. USA och Ryssland. I slutdokumentet från Köpenhamnsmötet om den mänskliga dimensionen från 1990, talas endast om att utbyta information och att den publiceras. Det rör sig också här om insatser på ett bilateralt plan. Vad gör regeringen för att förmå exempelvis Turkiet, som är medlem i Europarådet, att uppfylla sin konventionsförpliktelse? Turkiet hör till de länder som avkunnat de allra flesta dödsdomarna.

Herr talman! Med de stora och genomgripande förändringar som under det senaste året skett i vårt närområde och som totalt förändrat den europeiska kartan är det naturligt att vårt intresse och vår hjälp fokuseras på de nya självständiga staterna, som bildats efter Sovjetunionens och Jugoslaviens sönderfall, och på att bygga upp fungerande demokratiska och marknadsekonomiska institutioner. Men, herr talman, även i Afrika har under det senaste året skett stora och dramatiska förändringar. Detta gäller inte minst för länderna på Afrikas Horn. Det över 30 år långa inbördeskriget i Etiopien -- Afrikas längsta och blodigaste krig -- är slut. I juni förra året flydde diktatorn Mengistu ur landet, och gerillatruppernas dramatiska övertagande av Addis Abeba blev slutpunkten för inbördeskriget. Ungefär samtidigt gick även den eritreanska befrielsearmén in i Asmara och tog makten i Eritrea. I början av juli hölls i Etiopien en nationell konferens med representanter för ett stort antal etniska och politiska grupperingar. Konferensen antog en stadga, i vilken traditionella demokratiska rättigheter är inskrivna, och den tillsatte också ett nationellt råd som är landets högsta beslutande organ och lagstiftande församling. Konferensen beslöt även att det eritreanska folket har rätt att i en folkomröstning självt besluta om sin framtid. I stadgan finns också inskrivet att det nationella rådet skall utarbeta förslag till en konstitution och att val till en nationalförsamling skall hållas senast två år efter det att övergångsregeringen tillsatts. Makten skall därefter överlämnas till det parti eller de partier som får majoritet i nationalförsamlingen. Vad som nu sker i Etiopien är ett första steg mot den demokrati, folkförsoning och respekt för de mänskliga rättigheterna som vi så länge efterlyst. Det är viktigt att Sverige noga följer den politiska utvecklingen i landet och är berett att stödja den demokratiska utvecklingen. I Eritrea har EPLF övertagit makten och bildat en provisorisk regering. Alla ansträngningar koncentreras nu på att återuppbygga det av kriget totalt ödelagda landet. Landet är i stort behov av nödhjälp men behöver också hjälp med att få i gång industriproduktionen igen och att bygga upp demokratiska institutioner. Även här har Sverige en stor uppgift att fylla. Tyvärr kan vi inte se samma glädjande utveckling mot fred och demokrati i de övriga länderna på I Somalia pågår fortfarande, trots att det gått ett år sedan diktatorn Siad Barre störtades, ett blodigt inbördeskrig. Stora ansträngningar har från FN:s sida gjorts för att få de två huvudmotståndarna i kriget att gå med på en vapenvila. Efter förhandlingar i New York enades man för tio dagar sedan om att skriva under ett eld-upphör-avtal senare i februari. Men trots detta rasar striderna vidare i huvudstaden Mogadishu. Under tiden svälter halva Somalias befolkning till följd av kriget och svårigheterna att få in hjälpsändningarna i landet. Röda korset har enligt uppgift betecknat läget som en mänsklig katastrof av värsta möjliga omfattning. Alla ansträngningar måste nu göras för att de avbrutna hjälpsändningarna åter skall komma i gång. Även i Sudan är situationen för befolkningen mycket svår. Trots att miljontals sudaneser under året varit svältdrabbade har militärregimen inte gjort mycket för att underlätta internationella hjälpinsatser utan snarare försökt motarbeta dessa. Och inbördeskriget i södra Sudan fortsätter. Även här måste ökade ansträngningar göras från det internationella samfundet för att hjälpa den svältdrabbade befolkningen. Till slut, herr talman, konstaterar även jag att vi i Sydafrika däremot har kunnat glädja oss åt en fortsatt utveckling i riktning mot ett demokratiskt samhälle som inte grundar sig på rasåtskillnad. Den 20 december förra året öppnades ju konferensen om ett demokratiskt Sydafrika, CODESA, med deltagare från de viktigaste politiska organisationerna i landet. Parterna i konferensen har bl.a. förpliktigat sig att skapa ett Sydafrika utan rasdiskriminering, att arbeta för upprättande av ett fritt öppet samhälle grundat på demokratiska värderingar och respekt för de mänskliga rättigheterna samt att införa en flerpartidemokrati med avhållande av regelbundna val på grundval av allmän och lika rösträtt. De nordiska utrikesministrarna deklarerade vid ett möte i Reykjavik i januari i år sin avsikt att fortsätta att aktivt stödja den reformprocess som president de Klerk och ANC:s ordförande Nelson Mandela utformat och som nu också förankrats i CODESA. I den nu beslutade folkomröstningen skall väljarna ta ställning till om man stödjer regeringens fortsatta ansträngningar att genom förhandlingar nå en överenskommelse om en ny författning. Resultatet av denna folkomröstning blir ju, som så många redan tidigare påpekat, avgörande för den fortsatta demokratiska utvecklingen i Sydafrika. Apartheidsystemet har skapat enorma sociala skillnader i Sydafrika. Enligt min mening bör Sverige stödja en stark ekonomisk tillväxt som kan komma de eftersatta grupperna till del. En sådan tillväxt är nödvändig för att den demokratiska omvandlingen skall kunna ske under fredliga former.

Herr talman! Under mellankrigstiden skrev Herbert Tingsten en alltjämt berömd bok med titeln Demokratins seger och kris. Demokratin hade till synes segrat efter första världskriget, men -- konstaterade Tingsten -- det var just i en situation då demokratin till synes hade segrat som den var sårbarast. När demokratin står, som det förefaller, utan fiender är det kanske farligare än vid andra tillfällen. Priset för att bevara demokratiska landvinningar är ständig vaksamhet när det gäller nya hot mot demokratin. Dessa kan dock dyka upp från håll som vi minst av allt väntat oss att det skulle komma några hot ifrån. I dag upplever vi den tredje vågen av demokratisering i Europa under detta århundrade. Den första kom efter första världskriget. Den omintetgjordes ganska snart genom fascismens och nazismens uppkomst. Ingen hade kunnat förutse detta tio år tidigare. Den andra vågen kom i samband med andra världskrigets slut. Också den omintetgjordes mycket snabbt, i och med att länderna i halva Sovjetunionen och stalinistiska kommunistiska diktaturer. I dag har vi upplevt den tredje vågen, och det finns länder där den alltjämt gör sig gällande, men där vi tror att demokratin skall göra framsteg. I denna situation är det oerhört farligt att låta sig invaggas i den falska föreställningen att vi bevittnar histioriens slut, som en amerikansk professor faktiskt uttryckte saken i en naiv artikel för något år sedan. Denna föreställning, att historien tar slut när ett visst stadium har uppnåtts, är ett slags bakvänd marxistisk ödestro, som är precis lika farlig och kan leda till samma farliga konsekvenser som marxismen i originaltappning. Jag tror tyvärr att även om kommunismen i den form vi hittills har känt den i Europa numera är avskriven, så skall vi inte räkna med att kommunistiska idéer eller andra totalitära idéer är avskrivna för all framtid. De kan dyka upp igen, och den utopism som var den kommunistiska ideologins särdrag kan dyka upp i nya kombinationer, kanske mycket snart. På samma sätt måste vi vara uppmärksamma på de totalitära hot som kommer från höger. Vi har -- åtminstone i Sverige, tror jag -- länge levt i föreställningen att nazister är personer i uniform som skriker på tyska. Riktigt så enkelt är det inte, och i dag ser vi i det f.d. kommunistiska Östeuropa allsköns kombinationer av gammal stalinism och ny eller nygammal nazism, fascism och antisemitism. Vi ser det i Rumänien, vi ser det i olika rörelser som figurerar i Ryssland, vi ser det också i andra delar av just det demokratiserade Europa. Mot den bakgrunden känner jag mig ärligt sagt bekymrad över en del av de uttalanden som man ibland hör från svenskt officiellt håll, där man till synes utan varje problematisering talar om Ryssland som en demokrati -- så enkelt är det inte, ännu -- eller där man framställer det som om demokratin en gång för alla hade segrat och inte särskilt mycket mer behövde göras. Det är en utomordentligt farlig föreställning. Den bygger på illusioner och på en bakvänd ödestro av samma slag som den som bar upp de regimer som har fallit. Nationalism, protektionism, populism, slutna tankesystem kan alltid dyka upp i nya kombinationer. Därför är det en alltför glättad bild som ges när man tror att marknadsekonomi automatiskt löser de problem som vi står inför i Marknadsekonomi är nödvändigt -- det är enda utvägen ur den återvändsgränd som kommunismen förde in halva vår världsdel i. Men det räcker inte. Dagbladet häromdagen kanske också kan fundera över de problem som kan ligga i att det kommunistiska systemet kanske har slagit sönder själva förutsättningarna för att bygga upp ett nytt samhälle under överskådlig tid, ens med aldrig så radikala marknadsekonomiska reformer. Detta, herr talman, är en brist, tycker jag, också i den utrikesdeklaration som vi har tagit del av. Den är förträfflig på många sätt, men den ger i vissa avseenden en litet för oproblematisk bild av den värld som vi nu lever i. Detsamma gäller den starka koncentration på den glädjande utvecklingen i Europa som man ser i samma utrikesdeklaration. Den tredje världen nämns här och där men lyser på många sätt med sin frånvaro. Allra mest anmärkningsvärt är detta, tycker jag, när det gäller den andra stora händelse som gastkramade oss alla för ungefär ett år sedan vid sidan av det som hände i Baltikum, nämligen Gulfkriget. Ett år efteråt får man av utrikesdeklarationen intrycket att detta krig nästan inte har ägt rum. Inga länder eller regimer alls i Mellanöstern nämns ens vid namn. Inget sägs om kurdernas situation, om Iraks kärnvapenplaner, om Saddam Husseins hot om gasanfall mot Israel förra året, om de mänskliga rättigheterna i Iran eller om det hot som extrema grupper i Israel eller på den arabiska sidan innebär mot fredsprocessen. Detta är kanske inte bara tillfälligheter. Häromdagen såg jag att utrikesministern hade kommenterat mordet på en Hizbollah-ledare i Libanon enbart som om det vore fråga om mordet på en religiös ledare och hans familj. Det var det naturligtvis, men det var också en terroristledare och Irans ombud i området som var föremål för den aktionen. Det kanske finns skäl att vara tydligare och mer precis också när man talar om Mellanöstern. Nu talas det nästan bara om Europa -- det får inte bli någon vana.

Herr talman! Jag skulle gärna ha sett att debatten här i dag hade varit så strukturerad att ett avsnitt hade rubricerats Mänskliga rättigheter. I regeringsförklaringen understryks den stora vikt som regeringen lägger vid de mänskliga rättigheterna. Där betonas att kampen för mänskliga rättigheter, frihet och demokrati är en uppgift för Sveriges utrikespolitik och därmed också för dess biståndspolitik i världens alla delar. Ja, jag skulle faktiskt vilja påstå att biståndspolitiken i sig -- att hjälpa och bry sig om medmänniskor var dessa än bor -- tillhör uppfyllandet av eller respekten för mänskliga rättigheter. Till grund för denna politiska inriktning ligger en övertygelse om alla människors lika värde oberoende av ras, hudfärg, kön eller social och ekonomisk ställning. Det är också denna syn på människovärdet som är grundläggande för FN:s normer för mänskliga rättigheter. Det kan vara berättigat i dagens situation, då människovärdet och de mänskliga rättigheterna fortsättningsvis hotas både i andra länder och här hemma, att ägna uppmärksamhet åt innehållet i FN:s uttalanden och konventioner i detta ämne. FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, som antogs 1948, inleds med att konstatera ''det inneboende värdet hos alla medlemmar av människosläktet'' som en grundval för ''frihet, rättvisa och fred i världen''. Detta erkännande återkommer i 1966 års konventioner om mänskliga rättigheter.

FN-stadgan åberopar också människovärdet i sin första inledande sats: ''Vi, de förenade nationernas folk, beslutar --- att ånyo betyga vår tro på de grundläggande mänskliga rättigheterna, på den enskilda människans värdighet och värde, på lika rättigheter för män och kvinnor samt för stora och små nationer.'' Människovärdet framhålls och åberopas således genomgående i grundläggande FN-dokument, som ett fundament i synen på mänskliga rättigheter. Denna tonvikt på människovärdet skall naturligtvis ses i ljuset av historiska erfarenheter. FN:s stadga och FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna skrevs mot bakgrund av de nazistiska förbrytelserna, vilkas kärna var just förnekandet av människors värde. När det gäller fjärran liggande länder sägs det ganska ofta i tal att olika kulturer, olika religioner, olika traditioner är förklaringen till olika behandling av människovärdet. Vi kan aldrig acceptera den typen av resonemang. Vi har här FN:s stadgor att ty oss till. Att människovärdet och de mänskliga rättigheterna ständigt är utsatta för grova kränkningar känner vi alla till. Varje dag, ja, faktiskt varje dag, kan vi i våra medier ta del av rapporter och reportage, nyheter och uppgifter som visar att människovärdet kränks och förtrampas. Det kan gälla civilbefolkningen i Uganda, Burma eller Kina. Det kan gälla gatubarn i Rio eller flickor som stympas genom omskärelse i Somalia. Människovärdet kränks självfallet också när vanvettiga verklighetsförfalskare tar sig för att göra gällande att historiens värsta brott -- förintelsen -- inte ägt rum. Jag fick detta nedslående faktum, att människovärdet avhånas, aktualiserat för mig under den resa till Indien och Nepal som jag gjorde i förra veckan. Där blev jag påmind om hur minderåriga barn utnyttjas som billig och hårdexploaterad arbetskraft. Barn tvingas slita och släpa under långa arbetsdagar mot obetydlig ersättning. De arbetar under de mest primitiva förhållanden, t.ex. i så usel belysning att de mer eller mindre förlorar synen. De lever förslavade i så ohälsosamma miljöer att de aldrig ens når upp i ungdomsåldern. Denna form av övergrepp mot barn förekommer förvisso inte enbart i dessa länder utan i många andra som exempelvis Pakistan och Thailand. Därför är det inte bara naturligt, det är en plikt för oss, att ställa oss på barnens sida och kräva att FN:s barnkonvention blir inte bara ratificerad utan också tillämpad. Som minister för internationellt utvecklingssamarbete och mänskliga rättigheter ser jag det som en av mina viktigaste uppgifter att i dialogen med våra samarbetsländer ständigt betona denna inställning. Ingenstans har människovärdet förtrampats så systematiskt som i Sydafrika. Sanktionerna mot Sydafrika har med all tydlighet givit resultat. Den 17 mars hålls den av de Kleerk nyligen utlysta folkomröstningen. Måtte valresultatet bli en seger för fortsatt arbete till förmån för de mänskliga rättigheterna! Herr talman! Jag vet att åtskilliga politiker och myndigheter i u-länder ser och inser att mänskliga rättigheter kränks i deras länder. Och man vill inte sällan vidta åtgärder. Men fattigdomen sitter så djupt i dessa samhällen att den korrumperar själva respekten för människans värde och värdighet. Det är synnerligen enkelt att från i-ländernas materiellt upphöjda tribuner tala om för de fattiga folken och länderna hur det borde vara, hur man borde upprätthålla respekten för FN:s stadgar och konventioner. Jag menar att en regering aldrig med bibehållen respekt och värdighet kan tala om mänskliga rättigheter om man inte samtidigt ser till att rent konkret medverka till att den förnedrande fattigdomen trängs tillbaka. Bistånd är, som sagt, en förutsättning för att talet om mänskliga rättigheter inte enbart skall bli en ljudande cymbal. Herr talman! Det är min avsikt att så mycket som möjligt knyta samman de biståndsrelationer som vi har med de värden och värderingar som FN konventionerna understryker. Jag hoppas att uttrycket tolkas rätt när jag säger: Vi har för avsikt att använda de konventionerna som ett slags revisionsinstrument när det gäller just vår biståndspolitik. Jag vill verkligen också stryka under att vi i Sverige inte har någon anledning att förhäva oss när vi talar om mänskliga rättigheter. Det är viktigt, tror jag, att påpeka det för trovärdighetens skull. Det begås i vårt land skändliga övergrepp på både barn och kvinnor. För bara några dagar sedan kunde man läsa följande i Svenska Dagbladet: Var tionde dag misshandlas en kvinna till döds i -- Var femte kvinna utsätts för våld eller hot i hemmet. Men anmälningsbenägenheten är låg. Varje år får Bris ca 4 000 telefonsamtal från utsatta barn och tonåringar. Det är således icke enbart i u-länder som barn har det svårt. Det är icke enbart brist på materiella tillgångar som kan leda till att barns rättigheter kränks. Herr talman! Låt mig till sist stryka under ytterligare en viktig aspekt av de mänskliga rättigheternas betydelse för en positiv samhällsutveckling. Vi har under årtionden upplevt hur kampen på världsarenan har stått mellan kommunism och kapitalism. Nu har plötsligt kommunismen upphört att vara en maktfaktor och ett alternativ i den internationella debatten. I detta läge, då de marknadsekonomiska krafterna har fått ett friare spelrum, är det viktigt att de fortfarande har ett korrektiv. Detta korrektiv, denna balanserande faktor, är enligt min mening just betoningen av de mänskliga rättigheterna i alla sammanhang, utomlands såväl som här i Sverige. De är i själva verket så viktiga att all politik, alla ställningstaganden måste stämmas av mot dem. Vad hjälper det en människa, en familj, en grupp att landets ekonomi blomstrar, att institutioner byggs upp, att handeln skjuter fart, om man samtidigt får uppleva att ens mänskliga rättigheter kränks?